Fru talman! har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att balansera det höga bränslepriset så att vi hamnar på samma nivå som jämförbara länder i Europa. Drivmedelspriserna steg mycket under andra halvan av 2021, något som främst förklarades av ett högre oljepris. Vad gäller priset på HVO är det beroende av tillgång och efterfrågan på världsmarknaden för både de råvaror som används för dess produktion och själva drivmedlet. Diesel som används i jordbruket har en fast skattenedsättning men påverkas också av prishöjningarna. Det är värt att notera att ingen del av prisuppgången under det gångna året beror på höjda drivmedelsskatter. Den senaste gången ett aktivt beslut fattades om att förändra drivmedelsskatterna var när den så kallade bnp-indexeringen pausades för 2021 och 2022, något som medför en lägre energiskatt. Regeringen har nyligen gett Energimyndigheten i uppdrag att utföra en kontrollstation av den så kallade reduktionsplikten. Inom ramen för kontrollstationen ska myndigheten bland annat analysera reduktionsnivåerna i förhållande till transportsektorns klimatmål, vilka kostnader reduktionsplikten innebär för drivmedelsköpare och vilka effekter det får för hushåll och näringsliv. Myndigheten ska vid behov föreslå förändringar. Det uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2022.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag vill sätta fingret på den sista meningen. Det ska redovisas ett svar den 15 december. Då måste man ställa sig frågan: Hur många jordbrukare och åkeriföretagare kommer att gå i konkurs innan det blir någon förändring? Vi har alltså världens högsta dieselpris i dag. Jag satt och lyssnade på debatten som var tidigare. Det handlade just om jordbruket och vilka problem som de står inför med de höga kostnaderna. Jag själv kommer från åkerinäringen. Jag har fått mängder av samtal från åkeriägare och deras chaufförer om den fullständigt ohållbara situation som råder. Tittade man på Aktuellt i går fick man se Gunvor och Göran i Önskanäs som tvingades lägga ned sin gård. De hade varit jordbrukare i hela sitt liv, men nu gick det inte längre. I dag var djurbilen där och hämtade samtliga djur och körde dem till slakteriet. De lade ned sin gård. Kostnaderna var för stora. Det gick inte längre. Så här har vi det i stort sett varje dag. Åkerier lägger ned. Jordbrukare lägger ned. Regeringen säger att den tillsätter en utredning som kanske kommer att presentera ett förslag den 15 december. Man lägger inte två fingrar i kors för att hjälpa företagare i det här landet som står inför en kostnadsutveckling som är historisk. Vi har aldrig sett något liknande någon gång. Man ställer sig frågan: Hur tänker man? Vi måste ställa om, säger man. Jo, vi ska lyfta upp gods från väg till järnväg. Om vi går ut ur det här huset och går Drottninggatan upp kommer vi till ett varuhus som heter Åhléns. Det har ingen järnvägsförbindelse. Hur får man in varorna från livsmedelsbutiken i källaren och upp till toppen i det huset? De kommer med lastbil. Förutsättningen för att de företag som finns i det huset ska kunna bedriva sin verksamhet är att det finns lastbilar som kommer dit med varorna. Man är på väg att slå ihjäl den verksamheten. Man lyssnar inte ens på de signaler som kommer från Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och andra branschorganisationer. Jag träffade Skogsentreprenörerna för en dryg vecka sedan. Man har skrivit en debattartikel. Jag ska läsa vad som står: "Bakgrunden till dessa dödsattacker mot landets alla bränsleberoende företag handlar om den så kallade reduktionsplikten - där staten steg för steg tvingar bränslebolagen att öka mängden inblandning av fossilfritt. I januari höjdes den nedre gränsen till 30,5 procent - och redan om några år ska den upp till 66 procent!" Vi skiljer ut oss i Sverige. Övriga Europa har ett mål på 14 procent till 2030. Vi är drygt 2 procent av Europas befolkning. Men vi begår kollektivt självmord när vi inte kan konkurrera på lika villkor. Det är häpnadsväckande hur man sköter den här situationen. Man lyfter inte ett finger för att förändra läget. Det är bekymmersamt. Jag hoppas innerligt att jag får ett bra och rakt svar från ministern. Vad tänker ni göra? Det här håller inte längre.
Fru talman! Jag ska börja med att säga att regeringen har väldigt god förståelse och följer den här situationen noggrant. Men det hjälper inte att bara lyssna, följa och titta på situationen. Det är inte bara det vi gör. Vi är naturligtvis angelägna om att agera och se till att människor och hela Sverige har goda möjligheter framåt. Låt mig ta diskussionen tillbaka till varför vi över huvud taget har reduktionsplikt. Många gånger lyfts klimataspekter och annat fram. Det är goda aspekter. Reduktionsplikten är en viktig del för att minska utsläppen och nå Sveriges utsläppsmål. Men vi ska också vara tydliga med att säga att det är Sveriges möjlighet att göra sig kvitt beroendet av oljeschejkerna i Mellanöstern och Putin i Ryssland. Det handlar om att vi inte är fossilberoende och kan ställa om till drivmedel som vi kan producera själva. Reduktionsplikten innebär att det går en tydlig signal till producenterna av biodrivmedel. Här finns det en marknad för dem att sälja på så att vi kan öka produktionen och pressa ned priserna. Det är en av huvudanledningarna till att vi gör detta. Det är ganska viktigt att komma ihåg att våra barn och barnbarn ska vara glada inte bara för det vi gör för klimatet. De ska också vara glada och tacksamma för att vi har sett till att Sverige inte är beroende av oljeschejker i Mellanöstern eller Putin i Ryssland. Det är ganska viktigt. Bortsett från det har vi här och nu en situation där priset blir väldigt högt för många, precis som interpellanten är inne på. Där har vi tagit in uppgifter. Vi följer detta. Redan innan jul gav regeringen ett uppdrag. Det handlar om att följa upp för att se vad man systemmässigt kan göra ifall priserna sticker iväg. Just i dag har finansministern bekräftat att en höjning av avståndsgränserna och ersättningsnivåerna för reseavdraget är en möjlighet som man ser över. Det kan underlätta för många människor på landsbygden och se till att de kan få bättre möjligheter finansiellt. Det finns också en särskild nedsättning av fordonsskatt för bilar som ägs av privatpersoner i glesbygden. När det gäller jordbruket finns det en permanent sänkt dieselskatt. Även om jag har förståelse för att det just nu är höga priser delar jag inte bilden att regeringen inte gör någonting. Tvärtom gör vi oerhört mycket. Men vi är inte beredda att fortsätta på en väg där Sverige för lång tid framöver är beroende av oljeschejkerna och Putin i Ryssland för att förbättra en tillfällig situation här och nu. Vi gör både och. Vi gör oss självständiga när det gäller drivmedel och ser också till att människor får bättre livsvillkor. Vi måste kunna ha de här båda tankarna i huvudet samtidigt och jobba med det. Där hoppas jag att fler partier kan ställa upp på den linjen.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag har förmåga att hålla flera bollar i luften. Jag har också ambitionen att vi ska nå miljömålen. Men skillnaden mellan mig och regeringen är att jag har levt ute i verkligheten. Jag har jobbat med de här frågorna i stort sett hela mitt vuxna liv. Jag ser vad som är på väg att hända. Vi springer baklänges in i framtiden. Det är lite lustigt att statsrådet säger att vi inte ska göra oss beroende av Putin. Det är precis det vi gör. Om vi tittar på vad som sker där ute ser vi att det byggs upp mobila verkstäder, mobila däckverkstäder och mobila tankstationer. Man smugglar in rysk diesel. Jag var och tittade på vad man får betala för den dieseln i dag. Det är 6 kronor per liter. Det är det som bilarna körs på som kör olagligt i Sverige. De svenska åkarna konkurreras ut. De har inte en chans i världen att konkurrera med det dieselpris som är. Vad som händer är att de svenska åkerierna går omkull. Det går inte att bedriva verksamheten. I stället flyttas godset över på olaglig trafik som smugglar in bränsle för 6 kronor litern. Sedan säger regeringen: Vi tänker på miljön. Man kan inte bli annat än upprörd. Har man inte bättre koll på det som sker? Vi kan titta på hur våra konkurrentländer har det. Där ligger priset på någonstans mellan 13 och 15 kronor litern. Vi ligger på 21,52. Dagspriset i Norge i morse var 15,91. Hur ska vi kunna konkurrera när vi har ett bränslepris som skjuter ut sig så fullständigt mot priserna i vår omvärld? Ni ska utreda vad det får för konsekvenser. Jag kan berätta här och nu vad det får för konsekvenser. Jag behöver inte utreda det. Vi kommer att få åkerier som går i konkurs. Åkerierna är inte ute på vägen för att de tycker att det är så trevligt att köra. De ser till att vi har mat i butikerna, att det finns kläder som vi kan ha på kroppen, att vi har hus att bo i, att det finns läkemedel på apoteken och att vår industri fungerar. Det är vad åkerinäringen gör. Och ni är på väg att ta död på den, precis som på jordbruket. LRF:s ordförande i Dalarna säger: Det är den värsta kris jag har varit med om. Glanshammars Åkeri i Örebro säger: Vi har inte råd att köra. De har inte råd att köra. Vad får det för konsekvenser för övrig industri? Bönderna säger att de har fått en kostnadsökning med 750 miljoner på årsbasis. Och regeringen ska utreda och kommer möjligen med ett svar den 15 december. Det är ingen som ifrågasätter att man ska värna miljön. Men om ni såg på tv för en vecka sedan hörde ni att man pratade om elektriska lastbilar för omställningens skull. Försäljningen har slagit tvärnit. Den försäljare som var med i reportaget sa: Vi kommer nog att sälja en bil i år. De kommer nog att sälja en bil i år! Varför? Jo, för att det inte finns ekonomiska resurser hos åkerierna. Hur ska det gå med omställningen? Jag vill gärna ha ett svar, tack.
Fru talman! Jag konstaterar att för att komma någon vart med det man tänker göra måste man ha ett reellt och riktigt fungerande förslag. Jag har redovisat ett antal åtgärder som regeringen på kort sikt tänker vidta och som vi kollar på. Som jag redovisade var finansministern ute i dag och bekräftade att en höjning av avståndsgränsen för reseavdragen är en möjlighet. Vi pratar om lägre skatt på fordon på landsbygden och att till exempel jordbruket, som interpellanten tog upp, har lägre bensin och dieselpriser. Men långsiktigt måste man komma ifrån beroendet av oljeschejkerna. Det är det man måste göra. Och man måste komma bort ifrån beroendet av Putin. Då kan man inte ständigt säga: Fast inte just nu, utan nästa år. Kanske om ett år! Någon gång måste man göra detta. Jag noterar att interpellanten är irriterad på att regeringen utreder för att se vad man ska göra. Som entreprenör, som trots allt har levt större delen av mitt yrkesliv ute i företagsvärlden och inte i politiken, kan jag hålla med om att utredningar kan ta tid. Men jag har viss respekt för att resultatet då också sannolikt blir mycket bättre. Om vi kollar på det förslag som interpellantens parti har tagit fram ser vi att det sannolikt är ett stort slag i luften. Det är högst osäkert om det kommer att ha någon inverkan på priset i pump över huvud taget om man sänker nivåerna av inblandning under året. Drivmedelsbranschen köper in drivmedel för ett helt år i förväg. Det du tankar nu har man redan betalat för förra hösten. Att förhastat sänka reduktionsnivåerna mitt under ett år garanterar ingen prissänkning för den som tankar sin bil i dag. Då undrar interpellanten varför vi utreder detta. Det gör vi för att inte göra saker som blir ett slag i luften. Det kan man prata om i medierna, men när man sitter i regeringsställning måste man genomföra saker som faktiskt kan ge effekt. Där tror jag att jag och interpellanten skiljer oss åt, möjligtvis för att interpellanten har möjligheten att inte behöva stå till svars för de handlingar som man genomför på ett överilat sätt utan att det ger något resultat. Därför, fru talman, vill jag ändå vidhålla att regeringen både följer läget noggrant, lyssnar och agerar. Vi har en tydlig bild av att vi inte ska vara beroende av oljeschejkerna i Mellanöstern och av Putin i Ryssland men samtidigt se till att näringarna i Sverige klarar sig bra genom andra åtgärder, inte minst sådana som vi har aviserat att vi kollar på i dag.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag vet att det sitter en stor mängd åkeriägare och tittar på den här debatten. Det skulle förvåna mig om det inte kommer en inbjudan till statsrådet att komma ut i verkligheten så att han får möjlighet att se på ort och ställe hur det förhåller sig. Då får statsrådet se vilket miljöarbete de svenska åkerierna lägger ned. De förväntas utföra transporter åt vår industri så att vi kan gå till affären och handla, köpa mat och kläder. Men när man rycker undan förutsättningarna för dem behöver man inte utreda. Det är bara att inse att det här inte kommer att fungera. Man ska inte göra sig beroende av oljeschejker. Nej, men man gör sig beroende av rysk insmugglad diesel som bilarna körs på. Vi har tagit prover på bränslet. Det är rysk industridiesel. Det är så långt bort ifrån NQF-diesel man kan komma. Det slår ut de svenska åkerierna. Det är den verklighet vi har, och regeringen ska utreda. Man blir irriterad. Hur svårt kan det vara att ta till sig av det som sker där ute, bland åkerier, bland jordbrukare och, framför allt, även bland privatpersoner? De har inte något alternativ, utan de är tvungna att tanka sin bil för att komma till jobbet. De har inget alternativ, utan de är tvungna att fylla lastbilen med diesel för att transportera maten som vi ska äta. Visa lite respekt för dessa människor och för den strid de utkämpar just nu. Visa respekt!
Fru talman! Jag kommer gärna på besök. Det kan jag säga redan nu om det är någon från åkerinäringen som kollar på detta. Jag kommer gärna på besök, samtalar och hittar konstruktiva lösningar framåt - just för att jag visar respekt och har respekt för åkerinäringens behov och intressen. Jag gör det just för att regeringen respekterar att åkerinäringen måste kunna konkurrera på goda villkor. Och då menar jag inte bara bränslepriserna, utan vi ska se till att de illegala åkerier som finns i vårt land inte ska kunna konkurrera ut åkerinäringen. Just på grund av den respekten tar regeringen fram verksamma åtgärder i stället för populistiska slag i luften som inte skulle förändra åkerinäringens tillvaro. Just på grund av den respekten har finansministern i dag bekräftat att han är beredd att titta över reseavdraget för att se om man kan förbättra för landsbygden. Just på grund av den respekten har vi nedsatt dieselskatt för dem som arbetar inom jordbruket. Just på grund av den respekten är det lägre skatt på fordonen ute på landsbygden. Just av den respekten måste man vara realistisk och inte komma med plakatpolitik. Det kallar jag verklig respekt.